Herr talman! Jag ber att få framföra ett tack till civilminister Lundkvist för svaret på den interpellation som jag framställde den 6 februari. Svaret är synnerligen allmänt hållet, och jag förstår civilministern. Dels lägger ju 90 8 regeringsformen hinder i vägen för en öppen diskussion, dels har ju statsrådet Lundkvist en rad synnerligen grannlaga ärenden framför sig att handlägga. Det finns all anledning att trycka just på 90 § regeringsformen, då jag sedan jag framställde min interpellation har erfarit, att det skulle vara av rädsla för den allmänna opinionen som man så sällan fick höra riksdagen och regeringen öppet diskutera konkreta detaljfrågor rörande planering, markanvändning och motsvarande saker. Det kan förefalla avvita på något sätt, då vi ju i riksdagen många gånger kan debattera rätt oväsentliga frågor mycket ingående. Men däråt är således nu ingenting att göra. Att mitt agerande i dessa frågor är av principiell natur är ganska klart, då jag, såsom av min interpellation framgår, redan åren 1964, 1965 och 1966 genom respektive enkel fråga, motion och interpellation har sökt få i gång och påskynda en riksplanering, som jag då bedömde vara mest brådskande för kusttrakterna. Att det 1965 var Värölokaliseringen som utlöste min aktivitet är ju lika litet att fördölja som att det i dag är lokaliseringen till Lysekil och Brofjorden av dels ett stort raffinaderi, dels framför allt en oljehamn för supertankers, som har gjort mig orolig. Jag är ledsen över att man här inte har möjlighet att ingående diskutera behandlingen av den stadsplan för Sjöbol Humlekärr i Lysekil som tycks vara det närmaste avgörandet i den rad av beslut som förestår. Jag har en hel del intressanta spörsmål i den saken att ventilera och massor av material. Vad man där i princip borde ta upp till diskussion är vilken vikt man på länsplanet skall tillmäta tjänsteutlåtanden från en rad ansvariga experter med ingående lokalkännedom. Emellertid är vi nu tillbaka i den situation som jag för sex å sju år sedan förutspådde. Ett projekt har seglat upp, man har börjat i tysthet med att lösa markfrågorna, lagt ner avsevärda belopp på planering och projektering och engagerat en lokal opinion. Man pockar på att få sina förslag igenom. Jag avundas förvisso inte herr civilministern, som måste ta ställning. Ett något bättre läge befinner vi oss väl i denna dag än när Värö och Ringhals drog breda streck över strandlag och naturskyddsbeslut. Vi har en begynnande riksplanering och genom statens planverks västkustgrupp en viss redovisning av fakta.

I den lokalisering som vi inte får tala om har dock redovisats en rad delfaktorer som väl inte vägts mot varandra men som i bearbetat skick bör ge betydligt bättre beslutsunderlag än det som fanns vid Värölokaliseringen. Visst kan jag hålla med statsrådet Lundkvist om att man inte kan lägga all verksamhet på is under den tid man planerar, i synnerhet som denna plane ring tog lång tid att sätta i gång och först på de senaste två åren fått någon fart. Det förefaller mig emellertid ofattbart hur man skall kunna ta ställning till ingripande statsplanefrågor utan att ha hjälp av åtminstone en rådgivande riksplaneskiss. Inför de bekymmer som nedsmutsningen med oljespill och de gång efter annan inträffade haverierna med oljetankers för med sig, ofta på gränsen till katastrof, blir lokalisering av oljeindustrier ett enormt problem. Jag vill instämma i den målsättning som statsrådet uttalat i svaret. Det måste givetvis vara riktigt att samla riskfull industri på ett fåtal punkter, inte minst därför att man då kan ha en funktionsduglig katastrofberedskap på plats. Med växande fritid och när människorna så småningom tröttnat på resorna till de internationella överfyllda strandplagerna kommer också behovet av fritidsområden att växa. Det är också från nationalekonomisk synpunkt av betydelse att semesterfirarna kan stanna i sitt eget land och även att bevara detta som en lockelse för kontinentens turister. Däremot tycker jag nog att svaret när det gäller de företagsekonomiska och kommunalekonomiska utredningarna är i magraste laget. För att bedöma en lokalisering bör man väl ändå ha de ekonomiska aspekterna någorlunda väl bedömda. Därvid bör man även söka sätta något värde på naturen och inte bara bedöma denna på en höft. Det är dessutom några andra frågor som jag anser oklara i samband med bedömningen av en sådan här fråga. Jag ställer frågorna helt principiellt, och sedan bör svaren bli tillämpliga i olika fall. Om en stadsplan helt tillgodoser en industri som emitterar miljöfarliga föroreningar av den art att det erfordras tillstånd av koncessionsnämnden enligt miljöskyddslagen, bör inte då tillstånds frågan först vara avgjord, innan man fastställer stadsplanen? Eller hur förfar man? Min andra fråga är en principfråga angående val av alternativ. Den beslutande myndigheten kan ibland komma i en svår situation. Jag vill anföra ett aktuellt fall. Om två eller flera anlitade experter eller sakkunniga kommer till helt olika slutsatser, t.ex. i fråga om inseglingsmöjligheterna för supertankers i en viss farled och ett misstag när det gäller bedömningen skulle föra med sig oöverskådliga följder genom oljedränkning av landets förnämsta fritidskust och arkipelag, kan man fråga: Hur sker då bedömningen? Tar man riskerna och faller för påtryckningar i förment progressiv anda? Bör man då inte ta det säkra för det osäkra och välja det minst riskabla? Jag ställer som sagt frågan principiellt. Den sista frågan är av en helt annan karaktär och har mer att göra med bedömningen med likhet inför lagen. Från ett känt och numera avgjort fall i Halland visade det sig omöjligt, på grund av strandlagsförbud — det var således före strandskyddslagen — och förbud enligt 122 § i byggnadslagen, att få dispens för att bygga en liten, enplans, arkitektritad Hallandsstuga. Markägaren hade närmare 20 hektar obebyggd mark. En jättestor industrianläggning, som helt fördärvar de värden som legat till grund för byggnadsförbuden, gick däremot an. När nu naturvårdsverket, planverket och lantmäteristyrelsen gemensamt gjort en framställning om reglering även av glesbebyggelsen, borde man då inte i kommande direktiv söka få fram någon proportion mellan åtgärd och verkan? Jag tycker att det har liksom med likhet inför lagen att göra. Jag har, herr talman, kanske sett dessa frågor från en något annorlunda synpunkt än herr Brundin. Frågorna är för mig rätt väsentliga, eftersom jag ofta har mött dem i mitt arbete under en lång följd av år.

Herr talman! Herr Skårman har genom sin interpellation verifierat den aktivitet som han själv har lagt i dagen när det gäller riksplanefrågorna. Det är glädjande att en enskild riksdagsman och av dessa frågor allmänt intresserad person kunnat visa en sådan aktivitet. Jag kanske emellertid ändå kan få berätta att jag för bara några dagar sedan var på en konferens där vi resonerade om ting av detta slag. Då var det en värderad ledamot av andra kammaren — en borgerlig ledamot — som för sin del deklarerade att när regeringen tog initiativet till en riksplanering av det slag som herr Skårman efterlyser så mötte detta initiativ bestörtning bland kommunalmännen.

Jag är säker på att herr Skårman med sina insikter på detta område är beredd att medge att uppgiften är av den karaktären. Herr Skårman ställde en del frågor. Han frågade bl.a. hur jag principiellt såg på den viktiga fråga, som har ta gits upp av de tre verken, planverket, naturvårdsverket och lantmäteristyrelsen, rörande glesbebyggelsen. På den punkten vill jag svara att den framställningen nu är ute på remissbehandling.

Vi står här utan tvekan inför svåra avvägningsproblem, där vi inte heller -— som jag fick ett intryck av att herr Skårman menade i någon av sina frågor — generellt kan avvakta det slutgiltiga resultatet av den fysiska riksplanen. Vi kan helt enkelt inte i alla de fall där det kan föreligga framställningar om lokalisering av någon typ av industri, som vi i och för sig vet kommer att vara av omgivningspåverkande karaktär, vänta med avgörandet till dess att resultatet av den fysiska riksplaneringen föreligger. Vi måste i väntan på det materialet söka bedöma dessa fall var för sig. När det föreligger ett planärende av sådan karaktär får vi göra bedömningen mot bakgrund av den allmänt samhällsekonomiska och näringspolitiska betydelse som vi anser att anläggningen kan ha. Vi får bedöma saken mot bakgrund av allt det material som vi dess bättre — det är riktigt som herr Skårman säger — nu får fram och som ger oss bättre möjligheter att bedöma i vilken mån en eventuell lokalisering av en industri av detta slag kan vara förenlig med de allmänna principer för fysisk översiktsplanering som vi vill följa. Vi får naturligtvis också göra avvägningen mot en rad andra faktorer som kommer in i bilden. Avgörande blir för oss om vi kan anse att vi redan nu har ett sådant material att vi vågar fatta ett beslut utan att därmed behöva vålla alltför svåra komplikationer i framtiden. Jag kan givetvis, av de skäl som herr Skårman själv anförde, inte gå in på enskilda fall. Jag talar här rent principiellt. Herr Skårman sade att man borde kunna finna någon möjlighet att sätta pris på naturen — sätter värde på den gör vi alla. När herr Skårman i sin interpellation uttrycker sig på det sättet att vi så att säga skulle kunna värdera naturen i ekonomiska termer tror jag att vi ändå måste konstatera att allt i denna världen inte går att mäta i ekonomiska termer. Vi skall inte ordna det så för oss att vi kan ersätta de beslutande församlingarna med datamaskiner. Vi kan inte mäta allt i termer av olika slag och sedan bara mata in materialet i en datamaskin och avstå från de värderingar som ändå — vilket vi finner rimligt — från tid till annan uppställs av våra demokratiska församlingar. Herr Brundin talade om att vi naturligtvis, så länge vi inte har den översiktsplanering som vi alla är angelägna att få fram, får en annan opinionsbild än vi skulle få om vi kunde redovisa enstaka projekt mot bakgrund av översiktsplaneringen. Han har självfallet helt rätt på den punkten. Det kommer att vara enklare när vi kan redovisa allt i sitt stora sammanhang. Jag är helt ense med honom om att vi skall eftersiräva att få fram en betryggande demokratisk beslutsprocess för handläggningen också av de former för fysisk riksplanering som vi får tillfälle att diskutera när planskissen ligger på riksdagens bord och även förslagen till formerna för planeringen kommer att finnas till bands. Det faktum att vi nu gör inventeringar såväl i verk som inom civildepartementet grundar sig bl.a. på att vi måste ha fram material för förberedelsearbetet. Men i den mån vi fattar beslut med ledning av dessa inventeringar gör vi det därför att regeringen har skyldighet att ta ställning till bl.a. planförslag. Det är då naturligt att vi tillgo dogör oss allt det material som vi här under hand får fram för att få ett bättre beslutsunderlag. Detta kan man inte, såvitt jag kan förstå, anse som en inskränkning i den demokratiska handläggningen av dessa frågor. Herr Brundin sade till slut att han också tyckte att man borde vara angelägen om att föra ut debatten i dessa frågor till offentligheten. Jag har i samband med redovisningen av materialet i fjol somras från förberedelsearbetet för den fysiska riksplaneringen kraftigt understrukit att jag är av samma mening och att vi fortlöpande kommer att redovisa sådant material just för att vi skall få den offentliga debatt i alla sammanhang som dessa problem sannerligen förtjänar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för det sympatiska och mycket positiva anförande jag nyss hade nöjet avlyssna. Jag förmodar att jag får dra den slutsatsen att herr civilministern tar det säkra för det osäkra i sådana fall då sakkunskapen är motstridig och har olika åsikter. Jag skall i övrigt inte bli så långrandig, ty jag vet att vi har ett långt program och att vi redan är en bit inne på dagen, men jag vill säga några få ord angående värderingen av naturen. Jag är helt ense med statsrådet Lundkvist om att man naturligtvis inte kan värdera den högt nog. Men faktum är att vid avgörandena så går man bara efter penningvärdet. Jag har ett nederlag från Västergötland att redovisa, som gällde kommunikationsdepartementet. Vi har utlopp för den gamla Ancylussjön vid Brobacken invid Mjörn. Där skall man bygga en väg, och det blir mycket hårda vägdragningar och sprängningar genom det natursköna Brudslöjanområdet, emedan det blir för dyrt att dra vägen runt området. Det gäller här en absolut unik företeelse, man kan göra en jämförelse med Sveafallen söder om Degerfors. Det är ett minne från vår istid. Det gällde pengar i detta fall. Skulle man inte i alla fall på något sätt kunna få något värde på ideella ting? Man blandar nu för tiden ofta ihop allt möjligt, man integrerar, som man säger. Skulle man inte kunna gå den motsatta vägen och dela upp; se hur pass attraktivt och därmed värdefullt ur olika synpunkter ett område blir, när en naturskönhet, en sevärdhet eller en utsikt är förstörd, och jämföra med vad det var värt dessförinnan? När man räknar i pengar måste man på något sätt få in ett värde för naturen. Sedan fick jag väl inte riktigt klara svar på mina frågor, men det gäller ju här bedömningssaker så jag kan kanske förstå civilminister Lundkvist.